Herr talman! Det är på en punkt i tilläggsbudget I som folkpartiet har invändningar mot regeringens förslag. Det gäller förlusttäckning i AB Göta kanalbolag. Vi tror framför allt att den föreslagna lösningen är mycket kortsiktig och att de grundläggande problemen kommer att kvarstå. Men det som är uppseendeväckande är egentligen inte det här förslaget i sig, utan det är regeringens ointresse för det förslag som föreningen Göta Kanals Vänner presenterade i våras. Det innebär en mycket seriös satsning, som skulle ske med medverkan av Nr 52 en näringslivsgrupp och berörda landsting och kommuner. Å - Torsdagen den Ett tiotal resursstarka företag var beredda att medverka, inte bara i eget 13 december 1984 intresse utan också till gagn för sysselsättning, kultur och rekreation i den här regionen. Ekonomiskt innebar förslaget att staten skulle kvarstå med sitt De regionala utnuvarande aktiekapital; JR drygt 4 milj.kr., oc att S dant göras en vecklingsfondernas emission av nytt Aktiekapital på sammanlagt minst pad milj: kr. riktad garantigivning, huvudsakligen till näringslivet men också till berörda landsting och kommu = m. m Men det här intressanta förslaget sade alltså regeringen kallsinnigt nej till, såvitt jag kan förstå utan några hållbara motiveringar. Och några sådana redovisas inte heller i det här förslaget. I stället för den här förlusttäckningen anser folkpartiet att förhandlingarna med föreningen bör återupptas. Jag tror mig veta att intresset finns kvar, trots den njugga behandling man fick av regeringen i våras. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 5.

Herr talman! Bakom det här betänkandet tycker jag mig skönja ett litet problem för en eventuellt kommande borgerlig regering — det gäller utvecklingsfonderna — men det är ju inte min huvudvärk. I reservation 1, med följdreservation 3, vill centern att staten skall täcka hälften av utvecklingsfondernas förluster på de risker som man tar genom att ge garantier åt företag. I reservation 2 vill moderaterna att utvecklingsfonderna inte alls skall syssla med utlåningsoch garantiverksamhet. Båda ståndpunkterna är tidigare anmälda i riksdagen och diskuterade här. Skälet till reservationerna är att regeringen i proposition 1984/85:25 har föreslagit riksdagen att fonderna skall få större frihet att själva bestämma storleken på den garantiavgift varmed man själva täcker sina garantiförluster på lån beviljade efter 1983 års utgång. Om avgiften blir sådan att den behöver begränsas, då må regeringen enligt förslaget utfärda direktiv därom. Därmed anser utskottet att risken är borta för det som centern befarar, att förlusttäckningen leder till orimliga avgifter. Till Per-Ola Eriksson vill jag också säga att det är belagt att fonderna över lag inte saknar pengar — det är projekt som saknas. Fondernas kreditverksamhet skulle kunna syfta till att fylla ut avståndet mellan de risker som bankerna bl.a. enligt banklagen har möjlighet att ta och de risker som den lilla företagaren förmår att bära. Härmed kompenseras småföretagen för de stora företagens överlägsna förmåga att ta risker, bl.a. med medel som man kunnat avsätta före skatt och där samhället därför också gett sitt bidrag. Den här risktäckningen kan småföretagen inte undvara, och utskottet biträder därför propositionen. Jag yrkar bifall till utskottets förslag i detta avseende. Det är nödvändigt att 1983 och 1984 års investeringsprogram på energiområdet fullföljs. Det har också visat god samhällsekonomisk lönsamhet. Utskottet kan därför inte dela tankegångarna i moderatreservationen nr 4 — 163 de är tidigare kända för riksdagen. Jag äskar bifall till utskottets hemställan även på denna punkt. Så till en fråga av, som jag tycker, stor betydelse i avseende på vår näringspolitiks historiska förankring. Jag ser det som en kärkommen anledning att säga något härom. Den förste näringsoch regionalpolitikern var Karl IX — han var därtill helt fördomsfri. Redan som hertig rumsterade han om ordentligt genom att inleda tidernas största flyttlasspolitik, som varade i ungefär 200 år. Från nödlidande trakter i Finland, som då var svenskt, flyttade han med piska och morot människor till Bergslagen, som han därmed koloniserade. Finnarna fick där disponera så mycket mark som de kunde gå runt mellan solens uppgång och dess nedgång. Det berättas att finnarna överlistade kungen genom att ligga i tält och invänta midsommaren, då solen ju bara var borta ett par timmar. På många håll i Bergslagen finns det fortfarande någon Karl IX:s väg eller Hertig Karls väg, som minne av hans arbetsmarknadspolitik men också av den stora industriella uppbyggnad som gav till resultat gruvor och bruk. Många minnesmärken från denna utbyggnad, låt vara i ett senare skede, finns kvar och vårdas — med växlande framgång, tyvärr — av hembygdsföreningar och andra. En nödvändig förutsättning för vår industriella framväxt har varit möjligheterna till samfärdsel. Kanalerna blev stommen i det första utbyggnadsskedet. Redan på Gustav Vasas tid föddes tanken på en Svea kanal mellan Mälaren och Vättern. Vi har förvånande många kanaler kvar. Längst i söder har vi Falsterbokanalen, som byggdes 1940. Den är ett sentida militärt, men fullt brukbart minnesmärke i dag. Dalslands kanal går mellan Köpmannebro och Ed. Den är känd i hela Europa för sin berömda akvedukt. Där finns fortfarande regional turisttrafik men ingen kommersiell trafik. Kinda kanal har endast turisttrafik, men den är regelbunden med motorseglaren Kind. Den har emellertid också den belastningen att det har byggts en fast bro på låg höjd över den. Hjälmare kanal, som går från Gravudden vid Arbogaån till Hjälmaren och Örebro, har byggts om i sen tid. Den hade ända fram till 1940 reguljär trafik med ångare, Örebro I, II och III, men nu saknar den helt kommersiell betydelse. Strömsholms kanal var en gång mycket viktig som en pulsåder för Bergslagen. Från Strömsholm går den till Smedjebacken. Från Smedjebacken gick en liten smalspårig järnväg till Ludvika, varmed man stod i förbindelse med Väsmans sjösystem. Över huvud taget är kombinationen med smalspåriga järnvägar och kanaler på 1850-talet mycket intressant, men jag skall förskona kammaren från att berätta därom. Nu förekommer endast turism på Strömsholms kanal, och det är kommunerna längs kanalen som Nr 52 med stora uppoffringar underhåller den. Torsdagen den Hörks kanal fylldes igen vid Silverhöjden på 1950-talet. Det var rätt 13 december 1984 skamligt, enligt min uppfattning. Vi har också kanaler som aldrig har blivit byggda. Projektet Dala kanal ? De regionala utblev först stoppat på grund av att man byggde en järnväg i stället. I modern vecklingsfondernas tid har projektet Stoppats SN att Dömnaivet har lagt ned metallurgin. garantigivning, Projektet är antagligen inte längre realiserbart.

Herr talman! Det finns anledning att lägga märke till att det socialdemokratiska förslaget, enligt vilket man skulle ge utvecklingsfonderna större frihet att vid lån själva bestämma storleken på garantiavgiften, i praktiken närmar sig den moderata ståndpunkten. I och med detta får man en rörlig ränta med tanke på de mera riskfyllda lån som utvecklingsfonderna också skall bevilja. Vi har den principiella inställningen att bl.a. affärsbanker och föreningsbanker har ett mycket bra och välutvecklat kontorsnät. Dessa banker har också stor lokal sakkunskap. Därför kan de klara en riskfylld finansiering i glesbygden. De här bankerna har ofta en mycket lokal prägel och ett lokalt inflytande som bör kunna garantera att de investeringsprojekt som finns blir väl tillvaratagna. Jag undrar om Nils Erik Wååg verkligen menar att utvecklingsfonderna har överlägsen sakkunskap jämfört med de övriga bankerna. Beträffande AB Göta kanalbolag kan vi notera att domänverket inte är någon idealisk ägare, vilket Nils Erik Wååg också tycktes mena. Det är möjligt att man kan klara underhållet, men det kan knappast bli någon fart på det hela, så att det blir mer kommersiellt lönsamt. När det nu finns en ideell förening, Göta Kanals Vänner, med en lång rad näringslivsrepresentanter som vill satsa på kanalen kommersiellt och med tanke på turism och image för 165 landet, finns det anledning att försöka utnyttja dessa positiva krafter. Med näringsutskottets ordförandes stora intresse — som han visade inte minst i talarstolen — för de olika kanalerna i Sverige borde han väl i föreningen Göta Kanals Vänner kunna verka för kanalens fortbestånd, så att fler människor kan njuta av den.
Herr talman! Nils Erik Wååg gjorde en historisk tillbakablick beträffande kanalerna. Jag är emellertid inte så säker på att han prickade rätt när det gäller Engelska kanalen, eftersom han sade att den ligger i Boden. Men han har ju möjlighet att korrigera. Nils Erik Wååg är ju som ordförande i en fond, Norrlandsfonden, säkert på det klara med att man inte kan ha höga avgifter. Det skulle ju vara detsamma som en hämsko på företagen. Om man inte kan ha höga avgifter i Norrlandsfonden, tycker jag att man inte heller skall ha det i utvecklingsfonden. Det blir för de små företagen stegvis svårigheter att utvecklas, eftersom de är beroende av utvecklingsfonden. Nils Erik Wååg sade att det finns problem mellan vissa partier. Jag vill som svar säga att jag tycker att man bakom det här betänkandet kan skönja svårigheter bland socialdemokraterna. De talar ett språk här i riksdagen när det gäller utvecklingsfonderna, men de talar ett annat ute i landstingen och i de olika utvecklingsfonderna. Jag kan hålla med om att utvecklingsfonderna över lag har rätt mycket kapital, men det beror ju på att man hittills har fått förlusttäckning för sina lån, delvis genom staten. Hittills har man alltså stått på den grund som lades av de icke-socialistiska regeringarna. Jag tror att satsar man inte offensivt via utvecklingsfonderna på småföretagen, finns det en uppenbar risk för att det i vissa regioner här i landet inte blir en positiv småföretagsutveckling. Det kan innebära befolkningsutflyttning och ödeläggelse av vissa bygder. Nils Erik Wååg talade om hertig Karls förmåga att flytta folk från ett land till ett annat. Får man inte en positiv utveckling av småföretagen, är jag ganska övertygad om att hertig Karl kommer att återuppstå, men då kanske i gestalt av Nils Erik Wååg, modell 1980.

Herr talman! Jag kan försäkra Per Westerberg att jag är med i så många järnvägsföreningar att det räcker för min ekonomi. Jag har inte råd med fler föreningar. Vad har utvecklingsfonderna som inte bankerna har? Jo, utvecklingsfonderna har riksdagens uppdrag att ta risker utöver dem som är tillåtna för bankerna enligt banklagen. Detta är det uppdrag vi har gett utvecklingsfonderna. Det är därför de finns. Ända sedan enkammarriksdagen kom till har jag diskuterat med i synnerhet Erik Hovhammar i vilken omfattning det risktagandet skall ske, och Erik Hovhammar har minsann varit pådrivande i den frågan. Till Per-Ola Eriksson vill jag säga att jag delar uppfattningen att det ären = Nr 52 viss risk att vissa fonder kan komma att ta för höga avgifter. Men det är ju just Torsdagen den därför det står i propositionen och i betänkandet att regeringen då kan 13 december 1984 ingripa. Därmed tycker jag att Per-Ola Eriksson skall vara trygg för den farhåga han har signalerat.
garantigivning, Herr talman! Det bör inte vara brist på kapital som stoppar något — m.m. småföretags investeringar. Jag tycker att man skall notera att finns det ett intresse och någon livskraft i en företagsidé, skall det inte vara höga räntor som håller tillbaka den idén. Om det verkligen är en bärkraftig idé, kommer den att få — till rimliga kostnader — det kapital som erfordras, oavsett om det är i ett stödlän eller någon annanstans.
Herr talman! Nils Erik Wååg säger att jag borde vara trygg med regeringens skrivning då det gäller nivån på garantiavgifterna. Jag skulle vara betydligt mera trygg, om vi kunde få ett system där det garanteras att utvecklingsfondernas kapital inte urholkas på grund av ganska stora förluster i vissa fall. Ett sådant system skulle ge utvecklingsfonderna svängrum. Det som utskottsmajoriteten föreslår kommer att bli en svångrem för utvecklingsfondernas verksamhet och deras möjligheter att jobba aktivt för en positiv småföretagsutveckling som vi så väl behöver i det här landet.
Herr talman! Jag erinrar Per Westerberg om diskussionerna bakom utvecklingsfondernas tillkomst. Utvecklingsfondernas uppgift har skisserats som att de skall hjälpa småföretagen med kapitalbildningen. Småföretagen är ju i underläge i förhållande till de stora företagen, och därför skall utvecklingsfonderna tillhandagå småföretagen med riskkapital. Det är det uppdrag som utvecklingsfonderna har fått av riksdagen.

Herr talman! Det råder inga delade meningar om den föreslagna regelsaneringen på kyrkans område. Författningar som nu saknar betydelse bör upphävas. Vad som däremot kräver omsorg är formerna för en sådan reform. Genom den nu aktuella propositionen föreläggs riksdagen för första gången ett regeringsförslag, där tolkningen av de nya bestämmelserna aktualiseras. Kyrkans centralstyrelse, som är beredande och verkställande organ för kyrkomötet, har förordat att kyrkomötet borde höras i lagstift ningsärendet. Skälet härför är att någon eller några av de lagar som föreslås upphävas skulle kunna anses avse grundläggande föreskrifter om svenska kyrkan. För sådana krävs enligt grundlagen kyrkomötets yttrande. I något fall kan det också göras gällande att de upphävda bestämmelserna kan aktualisera frågan om nya bestämmelser. Detta gäller t.ex. frågan om utbildning. Anförda skäl talar för att propositionen borde avslås, och att regeringen i skrivelse till kyrkomötet borde begära dess yttrande över den föreslagna regelsaneringen. Vi har dock ansett att vi, med hänsyn till vad föredragande statsrådet anfört, inte bör motsätta oss att propositionens förslag nu föreläggs riksdagen för beslut. För framtiden är det dock angeläget att regeringen och riksdagen generöst prövar gränsdragningen vid tillämpningen av grundlagens övergångsbestämmelser på kyrkans område. Herr talman! Jag har inte något annat yrkande än bifall till kulturutskottets betänkande.

Herr talman! I tisdags återförvisades förslagen om en fastighetsskatt och om kompensation för denna till berörda utskott för ytterligare beredning. Dessförinnan hade under en lång debatt och med all önskvärd tydlighet de allvarliga brister som vidlåder förslagen påtalats. Lagrådet kritiserade redan i våras och med osedvanlig skärpa förslaget till fastighetsskatt. Förslaget hade inte föregåtts av den utredning och det allsidiga remissförfarande som grundlagen föreskriver. Förslaget var så komplicerat och svårtillgängligt, att det stod på gränsen till vad som rimligen borde kunna accepteras av rättssäkerhetsskäl. Lagrådet ifrågasatte vidare hur förslaget förhöll sig till kraven på att lika skall behandlas lika och till att en skatt skall fördelas med ledning av de påtänkta skattskyldigas ekonomiska bärkraft. De ändringar regeringen senare vidtagit i förslagen liksom den senare avlåtna s.k. kompensationspropositionen har inte heller denna gång remissbehandlats, ej heller underställts lagrådets granskning. Helhetsbedömningen har avsevärt försvårats då propositionerna framlagts vid olika tidpunkter och då erforderligt underlag saknas. Den entydiga och starka kritik som förekommit i samband med riksdagsbehandlingen tyder på att de av lagrådet påtalade bristerna i alla avseenden förvärrats. Svårgenomträngligheten har utvecklats till total ogenomtränglighet. Bristerna i fråga om likabehandling och skatteförmåga har skärpts. Kompensationens utformning för räntesubventionerade fastigheter synes ytterligare förstärka den olika behandlingen. Detta gäller även den proposition om slopad kommunal garantiskatt för juridiska personer som dessutom medfört att lagförslaget om fastighetsskatten har måst ändras, innan riksdagen ens hunnit anta det. Allvarliga farhågor har framförts för att förslagen t.o.m. kan få direkt konfiskatoriska effekter, äta sig in i själva skattekällan och strida mot såväl grundlag som Europakonvention. I såväl den gamla som den nya riksdagsordningen finns möjlighet för riksdagen att ytterligare bereda ett ärende som ej är tillräckligt berett. 9 och 10 §§ i riksdagsordningens 4 kap. har tillkommit för att garantera minoritetens rätt och därmed kunna få till stånd en lagstiftning som fyller de anspråk som kännetecknar en god lag. Det borde också vara ett gemensamt intresse för hela riksdagen, liksom givetvis för de medborgare som skall följa lagen, att lagstiftningen fyller kraven på rättvisa, konsekvens och överskådlighet. Denna garanti bör inte omintetgöras av de utskott som skall behandla det återförvisade ärendet utan tungt vägande och klart redovisade skäl. Så har inte skett. Såväl skattesom bostadsutskottens majoriteter har vägrat den ytterligare beredning riksdagen begärt med hänvisning till att remiss till lagrådet, riksskatteverket resp. bostadsstyrelsen skulle innebära att ärendet inte kan slutbehandlas av riksdagen i år, vilket skulle leda till avsevärt men. Men vad avser man med ”avsevärt men”? Är det avsevärt men — och i så fall för vem — om det gäller beslut om en skatt mot vars konsekvenser ur likabehandlingsoch skatteförmågesynpunkt utomordentligt allvarliga farhågor reses? Är ”allvarligt men” reducerat till blott och bart en budgetfråga? Är det allvarligt men om det innebär att en lagstiftning med allvarliga brister i sin utformning inte drivs igenom? Är det inte snarare allvarligt men för rättssäkerheten, för den enskilde och även för parlamentets anseende om en lagstiftning drivs igenom, innan dess konsekvenser för den enskilde och förenlighet med grundlag och Europakonvention är tillräckligt belysta? Under ärendets behandling i riksdagen har ständigt nya brister uppenbarats i de båda propositionerna. Inte bara direkta felräkningar utan också grundläggande systemfel har påtalats, fel som synes leda till systematisk underkompensation för de enskilt ägda fastigheterna och lika systematisk överkompensation för den hyresledande allmännyttan. Även efter det att ärendet återförvisats till bostadsutskottet har grava felaktigheter påvisats från olika organisationer, som förebragt det hittills mest genomarbetade material som kommit riksdagen till handa i denna fråga. Trots att inga bärande motiv framkommit mot att uppskjuta riksdagsbehandlingen av kompensationspropositionen till våren 1985, hart.o.m. detta yrkande avvisats. Detta väcker allvarliga farhågor för att syftet med kompensationspropositionen inte är — som det uppgivits — att neutralisera fastighetsskatten för räntesubventionerade bostäder utan att medvetet förstärka orättvisorna. Inte heller detta kan vara bra för en regering eller ett parti som alltjämt säger sig värna principerna om näringsfrihet, likabehandling och skatt efter förmåga. Regeringspartiets företrädare förefaller samtidigt klart medvetna om att förslaget inte är bra. Skatteutskottets majoritet understryker nämligen det angelägna i att regeringen noga uppmärksammar effekterna av den nya lagstiftningen och dess praktiska tillämpning och utan dröjsmål föreslår de ändringar som kan visa sig erforderliga. Men brister skall rättas till innan förslag föreläggs kammaren för avgörande, inte skjutas till en okänd framtid för korrigering. Herr talman! Vi står i dag här i kammaren med tre utskottsbetänkanden, lika ofullständigt beredda som i tisdags, endast försedda med ännu fler frågetecken. Alltjämt vet ingen något om förslagens verkliga innebörd och konsekvenser för den enskilde. Alltjämt kan ingen med bestämdhet hävda om förslagen stämmer överens med grundlagen, näringsfriheten eller Europakonventionens krav på likabehandling. Alltjämt är det ingen som vet om skatten t.o.m. kan få direkt konfiskatoriska effekter. Alltjämt vet ingen om många småhuseller fastighetsägare t.o.m. kan komma att tvingas gå ifrån sin egendom. Den socialdemokratiska regering som tillträdde hösten 1982 har haft mer än två år på sig för den allsidiga beredning som krävs. Detta har försummats. Skall verkligen erforderlig kompletterande beredning förvägras minoriteten med hänvisning i stort till att dröjsmål med besluten skulle medföra allvarligt men? Skall en regerings underlåtenhet och senfärdighet t.o.m. kunna anföras som motiv för att inte tillgodose minoritetens lagstadgade krav, i syfte att utan erforderlig beredning driva igenom ett förslag med så djupgående konsekvenser. I dag, ärade kammarledamöter, är det riksdagen — inte regeringen — som stiftar lag. Genom detta åvilar det riksdagen ett särskilt ansvar för lagstiftningens oväld och kvalitet. Det är vi riksdagsledamöter som har det slutliga ansvaret. Låt oss visa oss värdiga detta ansvar och avslå ett lagförslag som är så utomordentligt illa berett och som kan få för vårt land olyckliga följder. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka avslag på förslagen till fastighetsskatt och kompensation för denna. Jag gör det genom att yrka bifall till de till skatteutskottets, bostadsutskottets och socialförsäkringsutskottets betänkanden fogade borgerliga reservationerna.

Herr talman! När riksdagen i tisdags återförvisade detta ärende till skatteutskottet var motivet att utskottet skulle pröva möjligheterna att få frågan om fastighetsskatten och dess verkan mera ingående utredd. Tyvärr har utskottets socialdemokratiska majoritet vägrat att tillmötesgå denna rimliga begäran. Också socialdemokraterna måste erkänna att det är i det närmaste omöjligt att få en helhetsbild av konsekvenserna för den enskilde skattebetalaren av tillämpningen av fastighetsskattens olika procentsatser för skatteuttag och komplicerade kompensationsbestämmelser. Vårt krav var att lagrådet skulle ha fått möjlighet att åter yttra sig över det föreliggande förslaget, inte bara över skatteförslaget utan också över kompensationsförslaget, efter de ändringar som har skett. Varför säger utskottsmajoriteten då nej till detta? Även socialdemokraterna vet att vi i riksdagen ofta kritiseras för krångliga och svårtolkade lagar. Varför kan man inte åtminstone låta lagrådet yttra sig över förslaget? Är man rädd för att få saken prövad innan vi fattar beslut? Det måste väl vara bättre, även för er socialdemokrater, att få förslaget prövat av lagrådet innan vi fattar beslut, än att en del brister konstateras i efterhand. Vi reservanter begärde också att riksskatteverket skulle få möjlighet att yttra sig. Riksskatteverket får uppgiften att administrera skatteuppbörden. Är det möjligt att för år 1985 samordna uppbörden av denna skatt med uppbörden av preliminärskatten? Knappast. Enligt tidigare uttalanden från riksskatteverket borde man ha ett halvår på sig för att klara av den uppgiften. Hur skall man då göra? Borde det inte vara ett intresse även för regeringspartiet att få ta del av riksskatteverkets syn på hur man skall lägga upp detta? Ofta talas det om att förenkla deklarationsoch taxeringsarbetet. I denna fråga gör man tvärtom. Skattesystemet skall vara rättvist och i lika fall ge samma resultat. Förslaget som vi nu diskuterar kommer inte att ge ett sådant resultat. Vad menar utskottsmajoriteten med avsevärt men? Är det ett större men att vänta med beslutet tills förslaget blir ordentligt utrett och prövat än att genomdriva ett förslag som man inte kan bedöma konsekvenserna av? Herr talman! Centern vidhåller sin inställning i denna fråga. Vi gör det ännu mera nu när regeringen inte ens vill låta lagrådet och riksskatteverket bedöma konsekvenserna av det nu föreliggande förslaget. Jag yrkar härmed, herr talman, avslag på propositionens förslag om fastighetsskatt och bifall till reservationerna 1 och 3 som fogats till skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Folkpartiets synpunkter på den återförvisning till utskotten av förslaget till fastighetsskatt som riksdagen i tisdags begärde, kommer att behandlas av Karin Ahrland varför jag avstår från att kommentera dem. Låt mig bara konstatera att ingen som helst beredning av frågan har företagits vid skatteutskottets förnyade handläggning av den. I mitt anförande i tisdags belyste jag fastighetsskattens verkningar på en mängd punkter, då det gäller skattetrycket, konkurrensneutraliteten, då det gäller det krångel som skatten kommer att förorsaka, med flera aspekter. Jag vill därför i detta inlägg begränsa mig till en kommentar till den stora föreställning om solidaritet och rättvisa i boendet som bostadsministern spelade upp här i tisdags. Enligt propositionen skall fastighetsskatten vara ett instrument i ett rättvist och solidariskt omfördelningssystem inom bostadssektorn. Den fråga jag vill försöka besvara är om fastighetsskatten är rättvis och solidarisk. Svaret på den frågan är ett rungande nej. Fastighetsskatten slår blint, hänsyn tas över huvud taget inte till den skattskyldiges försörjningsbörda, inkomst eller förmögenhet. Speciellt betungande blir därför skatten för barnfamiljer och för pensionärer som har låg pension och som bor i småhus. Fastighetsskatten är alltså kemiskt ren från Herr talman! Under valrörelsen hörde jag inte en enda socialdemokrat så mycket som knysta om att man skulle införa en fastighetsskatt om man fick väljarnas förtroende. Däremot reste Olof Palme land och rike runt och underhöll lyssnarna med livfulla skildringar om hur bostadsbyggandet skulle bli den motor som skulle dra i gång landet igen efter en socialdemokratisk valseger. Hela denna historia var en luftballong. Skrynkligare ballong står knappast att finna i dag. Bostadsbyggandet har rasat till en nivå som det hade för ca 30 år sedan. Luften har pyst ur ballongen. Jag förstår naturligtvis mer än väl att bostadsministern vill komma ur den här knipan. Därför vill man genom detta desperata förslag få i gång bostadsbyggandet. Därför får rättvisan vika för vallöftena. Alla vet att det är inom den s.k. ROT-sektorn —- reparationer, ombyggnad och tillbyggnad — som regeringen vill åstadkomma en mera märkbar förbättring av byggandet. Vilka blir det då som kommer att tillgodogöra sig det statliga stödet. Jo, i första hand blir det naturligtvis allmännyttan. Sedan blir det de fastighetsägare som har eftersatt underhållet under senare år. De som har skött underhållet av sina fastigheter ordentligt har ju inte de stora reparationsbehoven. Barnfamiljer, pensionärer och skötsamma fastighetsägare skall alltså betala reparationerna till de fastighetsägare som har eftersatt dessa under åren. Herr talman! Genom återförvisningen till förnyad beredning i berörda utskott fick socialdemokraterna chansen att rätta till detta fullständigt orimliga förslag. Det är beklagligt att man inte tog chansen. Herr talman! Jag yrkar avslag på propositionen och bifall till de reservationer i skatteutskottets betänkande som bär mitt namn.

Herr talman!

Det är fortfarande så att då det gäller förslag av denna karaktär finns ingen möjlighet att på alla punkter åstadkomma fullständig rättvisa beträffande utformningen av förslaget, dess konsekvenser eller den kompensation som skall ges. Det har inte tidigare i denna kammare varit möjligt att i ärenden av denna karaktär få något sådant fullständigt eller exakt underlag då det gällt sådana här beräkningar. Det är inte möjligt i dag i detta sammanhang. Det kommer förmodligen inte heller framöver att från regeringens sida eller i olika motioner och förslag vara möjligt att göra några sådana fullständiga beräkningar.

Vi har i denna kammare varit hänvisade till att anta förslag till åtgärder utan sådana fullständiga beräkningsunderlag. Vi kommer att få lov att göra det i dag, och vi kommer att få göra det i framtiden också. Vad som är väsentligt i detta sammanhang är att var och en som studerar de föreliggande förslagen med säkerhet kan säga att förslagen har ett sådant innehåll och en sådan profil att de bidrar till att skapa ytterligare rättvisa på bostadsmarknaden. Förslagen har sådana fördelningspolitiska effekter i sig som innebär att man här tar ställning för en viss politik — inte för en mängd detaljer då det gäller beräkningsunderlag och siffror. Det här är en bostadspolitisk fråga. I detta avseende föreligger alltså förslag — vi skall strax ta ställning till dessa — som, om de antas av riksdagen, innebär att vi tar ett steg mot större rättvisa på bostadsmarknaden, ett steg mot en mera social bostadspolitik. Från vpk:s sida har vi inte till alla delar kunnat biträda de förslag som presenterats i det här ärendet. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till det särskilda yrkande i anslutning till motion 1984/85:59 av Lars Werner m.fl. som har utdelats till kammarens ledamöter. Det gäller alltså skatteutskottets betänkande nr24 och det förslag som vi har motionerat om, nämligen att fastighetsskatten också skall gälla industrifastigheter. Det handlar om att skatten inte skall vara avdragsgill och om att de allmännyttiga bostadsföretagens fastigheter skall undantas från fastighetsskatten. Vårt särskilda yrkande har följande lydelse: Jag yrkar, som sagt, bifall till detta särskilda yrkande. Dessutom yrkar jag bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande nr 9 vad gäller kompensationsåtgärder i detta sammanhang och till vpk-reservationen vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14.

Herr talman! Motivet bakom riksdagens beslut att återremittera bostadsutskottets betänkande nr 8 till utskottet för ytterligare beredning var ju att nytt material tillkommit under ärendets handläggning. Materialet var så beskaffat att frågan borde bli föremål för en ny saklig granskning. Centerns, folkpartiets.och moderaternas representanter i bostadsutskottet har framställt ett yrkande om att vårt kansli får mera tid på sig för att gå igenom det material som tillkommit och för att inhämta ett yttrande från bostadsdepartementet, men det yrkandet avvisades av utskottsmajoriteten. Vi kan därför bara konstatera att bostadsutskottets majoritet — socialdemokrater och vpk-are — inte är intresserade av en så omsorgsfull beredning av ärendet som möjligt. En majoritet har alltså bestämt sig för att fastighetsskatt skall införas. Men om regeringen sedan anser att vissa fastigheter behöver kompenseras för de ökade kostnader som fastighetsskatten innebär, skall kompensationen naturligtvis vara rättvist utformad. Vi kan nu konstatera, precis som vi gjorde i debatten i tisdags, att socialdemokrater och vpk-are även i fråga om valet av kompensationsmetoder bygger in politiska mål. Ett mål är att gynna de allmännyttiga företagen. Det framgår om man studerar vilka kompensationsmetoder som valts. Utskottet och riksdagen har enligt vår mening god tid på sig att företa den ytterligare beredning som riksdagen beslutat om. Det finns inget sakligt grundat motiv till att forcera fram ett beslut före utgången av 1984 i anledning av de förslag som framförs i bostadsutskottets betänkanden nr 8 och 9. Beslut kan lika gärna fattas i januari eller februari 1985. Det är ett avsevärt men att majoriteten inte kunnat prestera någonting mera utöver det man sagt om att beslutet av bostadspolitiska skäl bör fattas under 1984. En sådan svepande formulering står naturligtvis inte i överensstämmelse med riksdagsordningens krav på att inhämtande av ett yttrande från ett statligt organ inte skall vägras av majoriteten, såvida man inte kan anföra att det skulle vara till avsevärt men. I själva verket är naturligtvis regeringens löften till SABO och Hyresgästernas riksförbund om 1985 års hyror skälet, och jag förstår att det är genant för majoriteten att skriva det i klartext. Den typen av överenskommelser kan inte och får inte heller innebära att riksdagens grundlagsenliga möjligheter att pröva statsutgifterna beskärs. Vid kammarens ställningstagande i dag föreligger dessutom ett särskilt yrkande från vpk:s sida. I det ursprungliga yttrandet från bostadsutskottet till skatteutskottet har vpk genom en avvikande mening anfört att man genom överenskommelse med socialdemokraterna i anslutning till förslaget om fastighetsskatt och ekonomisk-politiska åtgärder verksamt bidragit till en begränsning av hyreshöjningarna. Avslutningsvis säger man: ”Genom den träffade överenskommelsen har goda förutsättningar för att begränsa hyreshöjningarna skapats. I de flesta fall kan hyreshöjningarna beräknas bli mindre än hälften av vad de annars skulle ha blivit.” Då är det litet förvånande att vpk nu lägger fram en rad förslag. Speciellt yrkandet under punkt 3 innebär ett ytterligare gynnande av vissa fastighetsägare. Men Tore Claeson är egentligen uppriktig. Han tycker att man inte kan kräva att det materiella skall vara rätt i alla sammanhang utan att vi får räkna med att det både har varit och kommer att bli så att vi inte alltid har ett korrekt genomarbetat material — huvudsaken är att inriktningen styrker de politiska målen. Därmed har han egentligen bekräftat vad jag tidigare sade vara motivet för valet av kompensationsmetoder. Riksdagens ställningstagande till bostadsutskottets betänkande 9 är avhängigt av det beslut som riksdagen fattar med anledning av skatteutskottets betänkande 24. Om riksdagen bifaller reservation 1 i skatteutskottets betänkande 24 yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3 och 4 i bostadsutskottets betänkande.

Herr talman! Tisdagen den 11 december beslöt en tredjedel av kammarens ledamöter att vid behandling av bostadsutskottets betänkande 1984/85:8 återförvisa ärendet till bostadsutskottet för förnyad beredning. Utskottet har sammanträtt onsdagen den 12 december. Vid detta sammanträde lämnade Fastighetsägareförbundet en ytterligare information i frågan innan utskottet övergick till förnyad realbehandling av ärendet. Som framgår av det därefter för kammaren framlagda betänkandet har utskottet inte funnit anledning att ändra sitt tidigare ställningstagande. Från borgerligt håll föreslogs att ärendet borde sändas till bostadsdepartementet och bostadsstyrelsen för beredning innan det åter förelades kammaren för beslut — man kan fråga sig vad som skulle utredas beträffande en proposition som man ändå har bestämt sig för att avslå. Detta förslag lades fram oaktat vetskapen om att skatteutskottet tidigare hade beslutat att återkomma till kammaren med oförändrad ståndpunkt i fråga om fastighetsskatten. När det gäller argument för ytterligare beredning framkom inte en enda ny synpunkt från oppositionens sida. Det var en omtuggning av tisdagsdebatten i kammaren. Innehållet i Fastighetsägareförbundets promemoria var känt tidigare och hade i den del ett räknefei var begånget rättats till. I ett läge då de borgerliga partierna, som företrädare för kammarens tredjedel med rätt att återförvisa ett ärende till utskott, inte kunde förebringa några bärande skäl för ytterligare beredning, avslogs deras framställan. Detta är bakgrunden till att ärendet ånyo har överlämnats till kammaren för beslut. Några kommentarer om det konstitutionella när det gäller detta ärende kan ändå ha sitt intresse, eftersom de borgerliga partierna har mobiliserat sina professionella tyckare i massmedia, där man höjt ett ramaskri över utskottsbehandlingen. Som framgår av morgontidningarna i dag har debatten utanför det här huset kommit att föras helt utan sans och måtta. Man hävdar på fullt allvar att meningen med en återförvisning är att fullt ut tillmötesgå de krav på vilka kammarens beslut om återförvisning vilar — dvs. utskottets majoritet har till uppgift att se till att minoritetens krav verkställs innan ärendet återkommer. Då vill jag ställa följande fråga, och det gör jag som lekman på det konstitutionella området, men också som ganska erfaren ledamot av denna kammare: Varför återförvisa ett ärende till utskott, om detta samtidigt innebär att utskottets suveränitet upphör? I förlängningen leder allt detta märkliga och ur demokratisk synpunkt makabra till att den politiska makten kommer att ligga hos minoriteten. Det är bara att mobilisera en tredjedel av kammarens ledamöter och därmed uppnå det som varit det allt överskuggande intresset i denna fråga, nämligen att fördröja ärendet så att ett beslut inte skulle kunna fattas före kommande årsskifte. Nu förhåller det sig emellertid så, att riksdagen har en egen arbetsordning som skall gälla så länge det inte fattas några beslut som ändrar inriktningen. Låt mig citera vad grundlagberedningen skrev då det gäller remissvar. Jag läser direkt ur trycket: ”F. nn. kan ärende som beretts av ett utskott remitteras tillbaka till samma utskott för fortsatt beredning. Vid den senaste partiella reformen infördes den nyheten att återremiss skall kunna påkallas av en minoritet, minst en tredjedel av de röstande . Denna minoritetsrätt ansågs knappast kunna missbrukas i obstruktionssyfte. Utskottet — som redan behandlat ärendet en gång — kan ju skicka det tillbaka igen mycket snabbt, om sakligt skäl för återremiss inte anses föreligga. Och det föreskrivs särskilt att återremiss inte får ske mer än en gång i samma fråga.” Nr 53 Så är det med den saken. Fredagen den Vi har alltså återfört ärendet till kammaren i samma skick som tidigare, av 14 december 1984 det enkla skälet att materialet av sakliga skäl kan ligga till grund för ett riksdagsbeslut. Statlig fastighets Det hela har, efter hand som ärendets behandling fortskridit, alltmer skatt, m.m. kommit att framstå som en maskningsaktion. Skall den arbetsformen bli regel, är det verkligen synd om Sveriges riksdag, för vad det handlar om kan uttryckas mycket kort och kärvt: De borgerliga vill inte ha någon fastighetsskatt och inte heller någon kompensation. Vi föreslår en fastighetsskatt och som en konsekvens därav också kompensation för alla räntebidragsberättigade bostäder. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i det nu framlagda betänkandet 1984/85:9 och därmed också avslag på den reservation som de borgerliga i utskottet enats om och som i motiveringen är en synnerligen märklig skapelse. Men jag vill ändå säga ett par ord till fru Ingegerd Troedsson, som har gått in i debatten och i visst politiskt syfte använt den här talarstolen som en klagomur. Hon har i dag upprepat det hon sade många gånger i tisdags — det är bara att läsa protokollet — att ständigt nya brister har uppenbarats, att det är grundläggande fel i systemet, att det är en systematisk underkompensation för privatägda hyresfastigheter. Detta är ståndpunkter som inte delas av partsorganisationerna. Men fru Troedsson kanske har material som inte har kommit till vare sig kammarens eller utskottets kännedom. Men hon lämnade i all denna klagan inte ett konkret bevis, hon anförde inte något exempel på vilka sakinvändningar hon hade mot fastighetsskatten eller propositionen om kompensation. Det tycker jag är mycket märkligt, för hon påstår i sitt inlägg att utskottet inte har brytt sig om de synpunkter som har kommit fram vid utskottsbehandlingen. Jag har redan sagt att det som kom fram vid utskottsbehandlingen var samma synpunkter som kom fram i tisdags, och de gav inte i något avseende en enda liten detalj att ta fasta på för dem som sakligt vill diskutera den här regeringspropositionen. Sedan säger fru Ingegerd Troedsson att detta förslag är en fara för rättssäkerheten. Detta är en grundlagsfråga. Jag har just läst upp litet av grundlagen, och jag förmodar att Ingegerd Troedsson vill kontrollera att det stämmer, så att vi i varje fall är överens om vad vi har beslutat i riksdagen. Hon upprepade ånyo, säkert till allas förvåning, någonting om Europakonventionen. Det skulle vara mycket intressant att få veta vad det innebär i en fråga som behandlas i Sveriges riksdag på det traditionella demokratiska och parlamentariska sätt som vi alltid har diskuterat frågor av det här slaget. Ingegerd Troedsson säger att en del av dem som har fastigheter riskerar att behöva gå ifrån bostäderna på grund av den nya skatten. Hon har engagerat sig för dessa människor, och det gör hon rätt i. Jag skall bara föreslå Ingegerd Troedsson, om hon har svårigheter med argumentationen, att också berätta för dessa människor vad det innebär om moderaternas bostadspolitik kommer att gå igenom, vad det innebär när räntebidragen försvinner, vad det 14 innebär när bostadsbidragen försvinner och vad det innebär när var och en till sista öret skall betala vad det kostar att bo i en modern lägenhet. Då kommer de att tycka att fastighetsskatten och kompensationen egentligen är ganska bra förslag. Om Ingegerd Troedsson gör den jämförelsen tror jag att folk litet lättare förstår vad det egentligen handlar om. Allra sist talar fru Troedsson om en fara för rättssäkerheten. Hon hade en utläggning om vilka risker som nu ligger framför det svenska folket. Allt det som sades i det sammanhanget ingår som ett led i den kampanj som har startats inför valet 1985. Det är precis vad det handlar om. När man beskyller svensk socialdemokrati för att vara en fara för demokratin, beskyller man den arbetarrörelse som i Sverige i alla tider har varit det starkaste värnet för demokratin och demokratins utveckling. Det är bara arbetarklassens fiender som kan utlösa en sådan debatt i frihetsfrågor som Ingegerd Troedsson har gjort i den här diskussionen.

Herr talman! Bostadsutskottets vice ordförande uppträder såsom en förfördelad oskuld och för debatten om utskottets arbete med detta betänkande med skribenter i dagstidningarna. De deltar ju inte i den här diskussionen. Vi har inte alls sagt att det material som har lämnats till bostadsutskottet skall bli den vilja som bostadsutskottet, både minoriteten och majoriteten, är tvunget att acceptera. Vad vi har krävt är att det skall finnas en rimlig chans till saklig granskning av det inlämnade materialet. Den sakliga granskningen i utskottet har bestått av en kortfattad föredragning, och dessutom har utskottets kansli benat upp en del av frågeställningarna för oss i utskottet. Därefter har man sagt att det inte finns anledning att ta ställning till materialet och vidhållit sin tidigare uppfattning. Det har alltså lämnats en alldeles felaktig beskrivning av hur oppositionspartiernas ledamöter i bostadsutskottet ser på riksdagsordningen. Vi förbehåller oss rätten att göra vår egen kritiska granskning av varje typ av förslag som kommer fram, antingen de levereras från regeringen i form av propositioner eller från de organisationer som har vänt sig till oss i samband med utskottsbehandlingen. Jag kan också nämna att även socialdemokraterna och vpk har ansett sig behöva göra ytterligare en liten korrigering i betänkande nr 9. Man har upptäckt att det kanske inte var riktigt klart hur räntebidragen skall behandlas i skattetekniskt hänseende och har då utgått från att regeringen skall hantera dem på ett visst sätt. Även majoriteten har alltså tvingats erkänna att det fanns skäl till ytterligare granskning av ärendet. Eftersom det absolut inte finns något avsevärt men förenat med att beslutet om kompensationsåtgärder med anledning av proposition 85 fattas under år 1985, har, som vi ser det, socialdemokraterna och vpk inte velat medverka till en saklig granskning av, och till ett självständigt ställningstagande i utskottet till de synpunkter som har kommit fram.

Herr talman! Det hade funnits skäl för saklig granskning om oppositionen hade kommit med något enda material utöver det som redan var känt i utskottet. Syftet med att Kjell Mattsson röstade för en återförvisning måste rimligen ha varit att han hade ett material som var okänt för utskottets ledamöter, men det hade Kjell Mattsson inte. Han kom med exakt samma material som har bildat underlaget för arbetet i utskottet under en period då de borgerliga ledamöterna i bostadsutskottet valde att sitta av tiden under realbehandlingen. De deltog inte i debatten. De bara satt vid bordet och gjorde inga ansatser att bidra till diskussionen. Detta berodde på att man på ett tidigt stadium hade bestämt sig för att säga nej till propositionen. Därför ansåg man att det var tidsspillan att över huvud taget lägga sig i socialdemokraternas och vpk-arnas diskussion om regeringens proposition. Sedan sade Kjell Mattsson att det enda motiv som vi hade för uttalandet om avsevärda men var att vi hade satt upp bostadspolitiska mål. Vi har förklarat följande för utskottet. Eftersom skatteutskottet har beslutat att behålla sin tidigare ståndpunkt, dvs. att en fastighetsskatt skall införas den 1 januari 1985, är det rimligt att folk vet hur kompensationen för räntebidragsberättigade bostäder skall utfalla. Denna gäller dessutom inte bara för de allmännyttiga bostäderna utan också för alla privata hyresfastighetsägare. Hela bostadsrättskollektivet är nu inne i slutspurten av arbetet på de budgeter som skall gälla för 1985. Har de inte rätt att kräva av riksdagen att de skall få veta vilken kompensationsnivå som gäller för dem, så att de kan göra upp kalkyler av hur utgifterna skall finansieras? — Vi har alltså i utskottet mycket klart angivit vad vi lägger in i begreppet avsevärda men. Jag vill vidare till Kjell Mattsson säga följande beträffande allmännyttan, som här har återkommit så många gånger. Vi har den uppfattningen att de allmännyttiga bostadsföretagen och de kooperativa bostadsrättsföretagen skall ha en särställning i svensk bostadspolitik. De står nämligen i samhällets tjänst, medan däremot de privata fastighetsägarna många gånger inte vill ställa upp med sina lägenheter i några som helst sociala sammanhang.
Herr talman! Oskar Lindkvist vill försöka få kammaren att tro att det skulle finnas ett material som vi inte har presenterat inför bostadsutskottet. Det är naturligtvis inte alls på det sättet. I det presenterade materialet, som består av propositionen, en rad skrivelser och synpunkter framförda vid uppvaktningar, ändrade man gång efter annan uppgifter och ställningstaganden. Ingen kunde egentligen säga att så här är det. Inte heller departementets uppgifter höll från tillfälle till tillfälle. Då är det väl självklart att det enda riktiga är att ge vårt kansli och t.ex. bostadsstyrelsen en chans att göra en ny genomgång av alla de motstridiga uppgifter som finns. Det är inte fråga om någon lång fördröjning. Sedan fattas det ett beslut där naturligtvis — det är vi från oppositionens sida helt på det klara med — de politiska synpunkterna kommer att fälla avgörandet. Det är inte alls på det sättet att en hänvisning till ett beslut om fastighetsskatt i dag har någon som helst betydelse för kompensationsåtgär derna. Fastighetsskatten kommer ju inte att debiteras fastighetsägare förrän i samband med att de får slutskattsedlar i slutet av 1986; den kommer att betalas under 1986 och 1987. Det hade alltså inte varit något som helst problem om kompensationen hade blivit klar genom ett riksdagsbeslut i januari eller februari månad 1985. Det är alltså svepskäl. Jag konstaterar att det verkliga skälet är att regeringen vid sidan om har gjort utfästelser om att riksdagen skall transportera igenom kompensationer med en viss utformning, så att man kan träffa en hyresöverenskommelse på en lägre nivå än som annars hade varit fallet. Det är den politiska situation som socialdemokraterna och vpk står inför. Ni har helt enkelt inte något val i bostadsutskottet utan måste se till att regeringens förslag går helskinnat igenom. Det är en politisk situation som jag förstår att ett regeringsparti kan hamna i.
Herr talman! Det är ju så, Kjell Mattsson, att det under en utskottsbehandling sker saker och ting som påverkar både materialet och den slutgiltiga utformningen av de åtgärder man diskuterar. Det är inte ovanligt att man gör korrigeringar. Man inhämtar nya uppgifter, för att ta ett enda exempel. Det har vi alltid gjort i bostadsutskottet. Det är inget märkvärdigt med att det inträffar i samband med att vi diskuterar propositionen om kompensation. Det tillhör en helt vanlig och rutinmässig ordning i alla utskott. Varför skall det blåsas upp till någon märkvärdighet när det gäller just den här frågan? Jag tycker Kjell Mattsson skall fundera över om det är en bra debattmetod. Sedan säger Kjell Mattsson att vi inte har några som helst skäl att inte tillmötesgå minoritetens önskemål och att vi kunde vänta med beslut till i januari eller februari. Varför skall vi vänta med ett beslut för er skull, när ni ändå inte vill vara med om något beslut? Vad kan det spela er för roll när vi fattar beslutet — ni säger ju ändå nej? Om ni säger nej i december 1984 eller i februari 1985 — vad har det för betydelse? För oss har det det värdet att fatta beslutet nu att vi har lovat att det i samband med fastighetsskatten skall utgå kompensation till alla typer av räntebidragsberättigade bostäder, och då skall de som är bidragsberättigade veta hur det kommer att påverka deras finansiering och deras bostadskostnader. Ni har i centern en benägenhet att skjuta allting härs och tvärs. Vi har den bättre benägenheten att vilja tala om för folk vad besluten innebär när vi har haft en fråga uppe till behandling i riksdagen. Det är det som Kjell Mattsson har svårt att leva med: att vi vill ge ett klart besked till dem som berörs av detta viktiga riksdagsbeslut.
Herr talman! Med hänvisning till debatten den 11 december ber jag att få yrka bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14 samt avslag på de båda reservationer som finns fogade till betänkandet.

Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som folkpartiets representanter har stött och som gäller nu aktuella betänkanden. I sakfrågan hänvisar jag till vad som anfördes i inläggen från folkpartiets sida tidigare i debatten. Men, herr talman, i anslutning till behandlingen har det uppkommit en ny fråga, en konstitutionell fråga. Det handlar om minoritetens rätt att begära — men inte bara att begära, utan också att få — ytterligare utredning i ett ärende. I förarbetena till riksdagsordningen skrev den dåvarande socialdemokratiske justitieministern att frågan knappast är något praktiskt viktigt problem i den svenska riksdagen. Jag citerar: ”Minoritetens krav på sakupplysningar brukar nämligen beaktas av majoriteten.” Han tillade att det dock från principiell synpunkt var betydelsefullt med garantier för att minoritetens krav på ytterligare utredning skulle tillgodoses. I dag, herr talman, har det uppstått ett s.k. praktiskt problem. Majoriteten har i sin maktfullkomlighet förvägrat minoriteten — som är större än en tredjedel, även om det bara behövs en tredjedel — att få den ytterligare utredning man vill ha. Maktfullkomligheten gör riksdagsordningens garantier ofullkomliga. I 4 kap. 10 § sägs att en enkel utskottsmajoritet får vägra ytterligare utredning, om därmed förenat dröjsmål skulle leda till avsevärt men. Herr talman! När vi i riksdagen begär av myndigheterna i vårt land att de skall motivera sina beslut, då är det minsta väljarna kan begära av oss att vi också motiverar våra. Det gör vi också normalt genom långa utläggningar i utskottsbetänkanden. Vi förklarar varför vi har beslutat si eller så i den ena eller andra frågan. Nu har den socialdemokratiska majoriteten inte kunnat prestera något annat motiv för sin vägran än det som är själva lagtexten. Detta är allvarligt. Om man åberopar en lagtext måste man också kunna förklara varför den är tillämplig i det enskilda fallet. Vi har inte under de här åren missbrukat möjligheterna till återremiss och ideligen begärt nya utredningar, men just nu missbrukar socialdemokraterna och vpk riksdagsordningen och sätter sig också över de anvisningar som låg i kammarens beslut om återremiss i tisdags. Ärendet återremitterades nämligen för att utredas bättre i ett utskott. Vi brukar inte utreda ärenden i kammaren. De borgerliga debattörerna ordade i tisdags tillräckligt och övertygande om lagrådets kritik, om räknefel och om brister i lagförslagen som gör att ingen kan beräkna följderna. Det är helt enkelt till avsevärt men för oss alla om vi inte analyserar konsekvenserna. Det är inte till avsevärt men om vi låter utreda dem. Herr talman! Jag är nästan säker på att om vi ordnade en lappskrivning bland alla ledamöter som sitter här i riksdagen angående vilka praktiska, ekonomiska följder de förslag som nu finns på riksdagens bord får för medborgarna — eller bara för envar av oss som sitter här — då är jag säker på att det inte är någon som skulle få godkänt. Det är det som är skrämmande. Det är inte ägnat att höja riksdagens anseende. Vi begär bara att vi åtminstone får en chans att reda ut vissa konsekvenser. Majoritetens talesmän tycks inte vilja veta om vilka konsekvenserna är eller lära känna dem. I går underkände en enig riksdag utan minsta debatt ett annat äventyrligt lagförslag från regeringen. Det var ett försök att ta bort rätten att överklaga till högre instans i parkeringsmål. Det klarades uppi tysthet. Inte ens pressen tycks ha märkt något. De socialdemokrater som vågade delta i beslutet att sända tillbaka en proposition är värda heder. De har ännu bevarat något av den självständighet som åtminstone tycktes spira i leden när partiet var i opposition. Det är beklagligt att denna självständighet tycks vara så sällsynt. I tisdags sade bostadsministern i sakfrågan här i kammaren bl.a. att han var orolig över de höga byggkostnaderna och avslutade med att konstatera: ”Utvecklingen är inte tillfredsställande.” Tillåt mig att dels hålla med honom i sakfrågan, dels travestera honom i den konstitutionella frågan och säga: Utvecklingen av detta ärende är djupt otillfredsställande.
Herr talman! Med anledning av Karin Ahrlands yttrande vill jag säga att om Karin Ahrland anser att vpk inte har respekterat riksdagsordningen utan satt sig över den, må det vara hennes uppfattning. Men jag bestrider bestämt påståendet att vpk i detta eller andra sammanhang inte skulle ha respekterat riksdagsordningen samt de regler och bestämmelser som finns för riksdagens arbete. Jag vill ha detta noterat till protokollet.

Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså försvarsutskottets betänkande 5 om kommunerna och civilförsvaret.
Herr talman!

Principen att den som i fred har ansvar för en verksamhet också skall bibehålla detta ansvar i krig stadfästs även på den lokala nivån. Det har funnits kritik mot den förändring som vi nu lagfäster. Kritikerna har menat att det finns risk för att kommunerna, i den mängd av uppgifter som åvilar dem, inte kommer att ge civilförsvarsplanläggningen tillräckligt hög prioritet. Jag vill gärna tro att kommunerna kommer att känna sitt ansvar och att kommuninvånarnas berättigade krav på ett väl fungerande lokalt civilförsvar kommer att tillgodoses. I samband med att kommunerna får ansvar för civilförsvaret införs också en hemskyddsorganisation, med stark lokal förankring och med ett betydande inslag av frivilliga insatser. Det gör att civilförsvarets uppgifter och beredskap kommer att uppmärksammas på ett helt annat sätt än tidigare och att medborgarna kommer att känna ett större eget ansvar, men också utkräva ansvar, om så skulle behövas. Det tillhör den demokratiska processen att så sker. Genom det nya planläggningsansvaret kan beredskapen förbättras inom civilförsvaret. Det förutsätter emellertid att planläggningen hålls aktuell och att kunskaperna hos de befattningshavare som skall hantera planerna är goda. Bästa sättet att upprätthålla en hög kunskapsnivå är att genom återkommande övningar och spel pröva ledningsorganisationen och därmed planläggningen. Det blir en mycket viktig uppgift för länsstyrelserna att genomföra sådana övningar. Dessa arbetsuppgifter, och det ansvar i övrigt som åvilar länsstyrelserna på det civila försvarets område, har ökat betydligt under senare år. Det är angeläget att regeringen tar hänsyn till detta när den bedömer vilka resurser som skall finnas för fullgörande av länsstyrelsernas försvarsuppgifter. Detta har vi moderater framhållit i motionen 210, och i betänkandet understryker utskottet detta önskemål. j Vi moderater har också tagit upp frågan om reservanordningar för den kommunala försörjningen med el, vatten, avlopp och värme. Redan de avbrott i försörjningen genom olyckshändelser som vi har sett kan uppstå i fred talar för att beredskapen måste förbättras på detta område. Försvarsutskottet anser, i likhet med oss motionärer, att ”åtgärder bör vidtas för att så snart som möjligt börja minska sårbarheten inom den kommunaltekniska försörjningen”. Vi har nöjt oss med denna formulering, men vi kommer med uppmärksamhet att följa regeringens åtgärder för att öka beredskapen på området. Regeringen har i sin proposition också föreslagit att den militära direktivrätten enligt civilförsvarslagen skall avskaffas. I sammanfattningen av propositionens huvudsakliga innehåll nämns dess värre inget om detta. Det tycker jag är fel. Det råder enighet om att direktivrätten kan avskaffas vad gäller central och regional nivå. Ett stort antal stabstjänstsövningar med militära och civila myndigheter har visat att samarbetet mellan myndigheterna och den gemensamma grundsyn som har skapats genom övningsverksamheten är av sådan art att någon direktivrätt inte behövs på dessa nivåer. När det gäller den lokala nivån är det mer osäkert om den militära direktivrätten kan avskaffas. Såväl civilförsvarsstyrelsen som överbefälhavaren är tveksam till detta. Vi reservanter har tagit fasta på den tveksamheten och menar att frågan om den militära direktivoch anvisningsrätten på lokal nivå bör utredas närmare. Det finns enligt vår mening skäl för att den lokale militäre chefen i områden som utsätts för fientligt anfall eller som eljest omedelbart berörs av militära operationer och där det krävs snabbhet i beslutsfattandet skall kunna ge den civila verksamheten en sådan inriktning att militära operationer inte fördröjs eller försvåras. Vi har därför avgett en reservation på denna punkt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är ett viktigt betänkande som vi nu behandlar, och många människor kommer att beröras. Det gäller kommunernas roll inom civilförsvaret. I 1982 års totalförsvarsbeslut fastlades principen att ledning av civilförsvaret på lokal nivå skall överföras från staten till kommunerna. En parlamentariskt sammansatt kommitté har behandlat hur det skall genomföras. Dessutom har kommittén bedrivit provplanläggning i Kopparbergs och Malmöhus län. Av den information som vi har fått i utskottet om provplanläggningen i dessa län framgår att resultatet är mycket positivt. Det är också glädjande att civilförsvarsplanläggningen kan integreras i kommunernas planläggning för deras hittillsvarande uppgifter i krig, t.ex. när det gäller gator, avlopp, socialtjänst och brandväsende. Det viktiga är att den som sköter en uppgift i fred också skall ha hand om den i krig. Det borgar för god kompetens och för minsta möjliga omställning av personal och resurser i händelse av beredskap och krig. Civilförsvarets kommunala anknytning bör bli bättre förankrad bland folket än systemet med den statliga ledning som vi nu har. Hemskyddsorganisationen, som i princip beslöts i 1982 års totalförsvarsbeslut, bör ute i bostadsområdena kunna få en direkt förbindelse mellan civilförsvar och allmänheten. Jag tycker att det är bra, eftersom det underlättar informationen inom verksamhetsgrenar som berör kommunerna i krig. Vidare kan den enskilde få stöd av olika slag. Betänkandet som vi nu behandlar utgår från propositionen och provplanläggningskommitténs förslag. Men på en viktig punkt går regeringen emot provplanläggningskommittén, och utskottets majoritet stöder regeringens förslag. Det gäller ansvaret för mobiliseringsplanen, som är en av de sex planer som kommunerna enligt provplanläggningskommitténs förslag skall svara för. Utskottsmajoriteten anser att länsstyrelserna skall upprätta och ansvara för mobiliseringsplanen. Vi motionärer anser att det är fel, och jag har reserverat mig på den punkten. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Provplanläggningskommittén var enig i sitt förslag, men det tog utskottsmajoriteten ingen hänsyn till. Kommittén hade studerat just mobiliseringsplanläggning extra noga genom att pröva två alternativ. I Malmöhus län utarbetade länsstyrelsen en mobiliseringsplan för var och en av de tolv kommunerna som ingick i planläggningen, och i Kopparbergs län ansvarade de tio kommunerna själva för mobiliseringsplanerna. I Malmöhus län blev det en enhetlig planläggning för kommunerna, och i Kopparbergs län blev planerna utformade med hänsyn till lokala förutsättningar. Kommittén anser att kommunerna bör få ansvaret för mobiliseringsplanerna. Jag anser också att ett kommunalt ansvar ökar möjligheterna för att verksamheten skall fungera i krig. Den lokala anpassningen blir bättre. Ett kommunalt ansvar uppfyller bäst kraven vid överraskande anfall. Det var ett förhållande som man i försvarsbeslutet fäste stor vikt vid. Jag anser att de skäl som anförs av regeringen och utskottsmajoriteten för att länsstyrelsen skall ansvara för mobiliseringsplanläggningen är svaga. De datasystem och vissa andra, smärre arbetsinsatser som krävs för att hålla krigsorganisationen aktuell och som tas fram av länsstyrelsen skall naturligtvis ställas till kommunernas förfogande. Men detta är enligt min uppfattning inte skäl nog för att länsstyrelserna skall ta över ansvaret för mobiliseringsplanläggningen. Kommunerna skall ansvara för övriga planer, dvs. ledningsplan, informationsplan, plan för personaloch underhållstjänst, skyddsoch räddningsplan. Alla dessa planer måste mynna ut i mobiliseringsplanen, och det är viktigt att den verkligen fungerar på ett smidigt sätt, om den skulle behöva användas i ett krigiskt läge. Enligt min uppfattning får man en bättre garanti för att mobiliseringsplanen verkligen fungerar, om den blivit en direkt kommunal angelägenhet. I totalförsvarsplanen anses det självklart att den som skall ha ledningen i krig också ansvarar i fred för mobiliseringsplanläggningen. Det är då orimligt att länsstyrelserna skall göra upp planer för en verksamhet som i krig leds av kommunerna.

Herr talman! I betänkande 1984 85:49 att riksdagen skall stifta två lagar som rör civilförsvarets verksamhet på lokal nivå. När lagarna har trätt i kraft den 1 januari 1987 svarar kommunerna i stället för statligt utsedda civilförsvarschefer för ledningen i krig av denna verksamhet. Kommunerna skall redan fr.o.m. den 1 januari 1985 svara för den fredstida planläggningen av civilförsvarsverksamheten och får särskild ersättning av statsmedel för detta. En lokal civilförsvarsmyndighet som är verksam i fred tillkommer därmed. Varje kommun skall upprätta och underhålla fem olika planer för civilförsvarsverksamheten. Under den tvååriga övergångsperioden införs enligt tidigare beslut en hemskyddsorganisation i alla kommuner. Betänkandet är enhälligt utom när det gäller avskaffande av den direktivrätt för militär myndighet gentemot civilförsvarsmyndighet som finns i gällande civilförsvarslag, där det finns en reservation av moderaterna och centerpartiet, samt beträffande ansvaret för kommunernas mobiliseringsplan, där folkpartiet har reserverat sig. Eftersom utskottet i stort godkänner regeringens förslag, skall jag här endast kommentera de båda reservationerna och börjar med den som behandlar kommunernas mobiliseringsplaner.

Förslaget överensstämmer med förslag från provplanläggningskommittén utom såvitt avser mobiliseringsplanläggningen. Enligt kommittén bör kommunen ansvara för denna. Som skäl härför anger kommittén sammanfattningsvis vad man har sagt i en utredning, Ds Fö 1983:110, att ett kommunalt ansvar för mobiliseringsplanläggningen bättre än någon annan lösning tillgodoser kravet på hög beredskap mot överraskande angrepp. Utredningen anser också att mobiliseringsplanläggningens förankring i en lokal ledningsorganisation är av stort värde i den pressade situation som kan råda då mobiliseringen genomförs. Flera remissinstanser — däribland kommuner — anser emellertid att länsstyrelsen bör ansvara för kommunens mobiliseringsplan. Regeringens förslag till lag om ändring i 10 a § civilförsvarslagen innebär att kommunens mobiliseringsplan upprättas och antas av länsstyrelsen i samråd med kommunen. I motion 1984/85:209 från folkpartiet yrkas att riksdagen beslutar att kommunernas ansvar för civilförsvarsplanläggningen även omfattar mobiliseringsplanläggningen. Motionärerna påpekar att detta föreslogs av provplanläggningskommittén, som var enig om förslaget och hade studerat mobiliseringsplanläggningen särskilt noga genom att låta pröva båda alternativen. Med stöd av vad kommittén uttalat anser motionärerna att beredskapen vid överraskande anfall förbättras och att önskemålen beträffande lokala förhållanden bättre tillgodoses, om kommunerna får ansvaret för mobiliseringsplanläggningen. Företrädare för civilförsvarsstyrelsen har inför utskottet hävdat att övervägande skäl talar för det alternativ som regeringen föreslår. Utskottet för sin del har funnit att regeringens förslag när det gäller ansvaret för mobiliseringsplanläggningen innebär en lämplig avvägning. Enligt gällande förutsättningar är det staten som i fredstid rekryterar, utbildar och övar personalen i civilförsvarsenheterna samt anskaffar, förrådshåller och underhåller enheternas utrustning. Vid civilförsvarsberedskap ställer staten enheterna till kommunens förfogande. Detta talar för att staten, dvs. länsstyrelsen, också planlägger för civilförsvarsenheternas mobilisering. Kraven på mobiliseringsplanläggningens aktualitet samt de system och arbetsinsatser som krävs för att ständigt hålla krigsorganisationen aktuell utgör enligt utskottets mening skäl för att länsstyrelsen t. v. fortsätter att svara för den del av nuvarande mobiliseringsplaner som består av en eller flera s.k. mobiliseringskalendrar. Varje kalender utgör underlag för arbetet med att genomföra mobilisering av en mobiliseringsenhet och innehåller detaljerade uppgifter om åtgärder, handhavande av viss utrustning, m.m. Liksom föredragande statsrådet anser utskottet att denna planering bör genomföras i samråd med kommunen. Som motionärerna framhåller bör mobiliseringsplanläggningen vara lokalt förankrad. Det finns därför goda skäl för att den andra delen av nuvarande mobiliseringsplan — den s.k. mobiliseringsöversikten — i det nya systemet upprättas av kommunen. Mobiliseringsöversikten utgör en samlad redovisning av de väsentligaste delarna av de olika mobiliseringskalendrarna. Översikten behövs för att man skall kunna leda och genomföra mobilisering av civilförsvarsorganisationen inom kommunen. Den ger också underlag för samordning med kommunens egen krigsorganisation och med övrig totalförsvarsverksamhet inom kommunen. Länsstyrelsen tillhandahåller underlag för upprättandet av mobiliseringsöversikten. Denna ingår lämpligen i kommunens ledningsplan. Sammanfattningsvis stöder utskottet propositionsförslaget, att länsstyrelsen även i fortsättningen ansvarar för den del av nuvarande mobiliseringsplan som behåller detta namn och utgörs av en eller flera mobiliseringskalendrar. Med anledning av det sagda, herr talman, yrkar jag avslag på reservation 2. Reservation 1 handlar om förslaget till lag om ändring i civilförsvarslagen, nämligen att man avskaffar den nuvarande bestämmelsen i 9 § om militär direktivrätt. Bestämmelsen har följande lydelse: Om det för nödig samordning av civilförsvaret och försvarsmakten prövas oundgängligt, må regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, överbefälhavaren förordna, att under högsta civilförsvarsberedskap militär myndighet må för särskilda fall meddela civilförsvarsmyndighet föreskrift om fullgörandet av civilförsvaret åvilande uppgifter. Detta innebär alltså att militären kan gå in och ge de civila myndigheterna besked om vad som skall hända på en viss plats. Regeringens förslag i denna del överensstämmer med förslag av en utredare . Under remissbehandlingen har överbefälhavaren, civilförsvarsstyrelsen och en länsstyrelse hävdat att en militär direktivrätt bör behållas på lokal nivå. Som exempel på områden där en direktivrätt kan behövas anges vägtrafiken och avspärrningar. Överbefälhavaren anser att det sannolikt kan uppstå lägen då en samordnad syn inom totalförsvaret inte kan skapas tillräckligt snabbt för att kunna ligga till grund för nödvändiga beslut. Överbefälhavaren och länsstyrelsen förordar att frågan utreds ytterligare. Föredragande statsrådet uttalar att den militära direktivrätten kan sägas vara tänkt som en nödfallsutväg då det militära försvarets effektivitet äventyras av oenighet mellan militära och civila myndigheter i situationer när direktiv från högre instans inte kan avvaktas. Allteftersom de civila delarna av totalförsvaret har vunnit ökad organisatorisk stadga och hunnit förbereda sig bättre för sin krigstida verksamhet har — uttalar statsrådet vidare — från civilt håll hävdats att den militära direktivrätten saknar berättigande. Med hänvisning till militära vägtrafikkungörelsen och till lagen med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m. anser föredragande statsrådet att behoven av militär direktivrätt för vägtrafiken och i fråga om rätten att vistas inom stridszoner och liknande områden är tillgodosedda. Hans slutsats blir att den militära direktivrätten sådan den kommer till uttryck i civilförsvarslagen kan avskaffas. Han anser dock att det är angeläget att överbefälhavaren och civilförsvarsstyrelsen i sin planering ägnar ökad uppmärksamhet åt frågan om samverkan på den lokala nivån mellan de militära och de civila delarna av totalförsvaret. Motion 1984/85:210 från moderaterna behandlar bl.a. den militära direktivrätten. Med åberopande av nämnda remissyttranden anser motionärerna att behovet av militär direktivrätt på lokal nivå f. n. inte är tillräckligt utrett. Enligt deras uppfattning finns det situationer när en direktivrätt är att föredra framför de lösningar som anges i propositionen. De anser därför att frågan bör utredas videre, bl.a. i samband med utredningen om tillträdesskydd. Utskottet anser liksom föredragande statsrådet att den militära direktiv rätten sådan den kommer till uttryck i civilförsvarslagen — dvs. som en rätt gentemot civilförsvarsmyndighet — kan avskaffas. Bestämmelsen tillkom år 1944. Beträffande central och regional nivå råder enighet om att den bör avskaffas. När kommunerna om två år tar över ledningen av civilförsvarsverksamheten på lokal nivå i krig finns hos dem av allt att döma både vilja och förmåga att fatta snabba beslut som kan påkallas av det militära läget. Utskottet delar statsrådets uppfattning att frågan om samverkan på den lokala nivån mellan de civila och militära delarna av försvaret bör ägnas ökad uppmärksamhet. I likhet med vad som har skett på regional nivå bör det vara möjligt att ytterligare befästa en gemensam grundsyn i fred. Jag yrkar med anledning härav även avslag på reservation 1 av moderaterna och centern. I övrigt, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är utan tvivel så att den militära direktivrätten skall användas endast som en nödfallslösning. Men den tekniska utvecklingen är sådan att man måste räkna med ett mycket högt tempo i händelseutvecklingen lokalt om det blir krig, och då krävs det snabbhet i beslutsfattandet. Då är det inte alls säkert att man hinner med det samråd som skulle behövas, för att kunna vidta åtgärder som underlättar de militära operationerna inom stridsområdet. Nu hänvisar man till att skyddslagen skulle ge möjligheter till sådana direktiv. Vad säger då departementets utredare om detta? Jo: ”Dens.k. skyddslagen innehåller sålunda bestämmelser som ger regeringen rätt att bemyndiga militära chefer att förordna om t.ex. utrymning av ett område, om krigsoperationerna skulle kräva det. Några föreskrifter av denna innebörd har inte utfärdats. Det är därför svårt att säga i vad mån sådana befogenheter kommer att tilläggas lokal militär chef. Måhända är inte heller skyddslagen så avfattad att det är möjligt att med dess stöd fullt ut tillgodose det här behandlade behovet.” Det är alldeles riktigt — det är inte alls så att skyddslagen i alla lägen går att använda, i den utformning som den har i dag. Nu håller man på att se över skyddslagen, och den blir kanske bättre i framtiden. Men vad vi begär är att man inte skall avskaffa en möjlighet till militär direktivrätt, innan man har genomfört klara ändringar av skyddslagen som gör det möjligt att använda den i stället. Situationen är ungefär densamma som beträffande ett tidigare ärende. Man är inte beredd att göra ändringar, innan man river upp de gamla bestämmelserna, utan man säger: Det får vi se till i efterhand — vi håller på med en utredning, och det klarar sig nog. Vi är inte till freds med det. Vi vill ha en utredning, innan den militära direktivrätten på lokal nivå avskaffas.
Herr talman! Mats Olsson redogjorde för mycket som talar för att kommunerna borde ha ansvaret för mobiliseringsplaneringen, och jag tycker det var bra att han tog upp dessa synpunkter, som finns framförda i propositionen och även i provplanläggningskommitténs betänkande. Men därefter kom Mats Olsson in på länsstyrelsens uppgifter, och inte blev jag övertygad om att de uppgifterna är så betydande att länsstyrelserna skulle ha ansvaret för kommunens mobiliseringsplanläggning. Det finns också en viss tveksamhet härvidlag. Det är angivet i propositionen att £. v. fortsätter länsstyrelserna med mobiliseringsplanläggningen. Då kan jag fråga Mats Olsson: Varför är det en sådan tveksamhet, och hur länge skall länsstyrelserna fortsätta med den här mobiliseringsplanläggningen för kommunerna? Jag tror att om kommunerna hade fått ansvaret även för mobiliseringsplanläggningen, så hade det varit intressantare för kommunerna att genomföra de planer som de är ålagda att upprätta. Själva mobiliseringsplanen, som kommunerna skall göra upp, är ju så att säga examensprovet på att kommunerna gör en fin grej — något som verkligen skall kunna fungera, om det skulle bli aktuellt att använda det hela i händelse av beredskap och krig. Jag tycker det är litet ofint att ta ifrån kommunerna själva det examensprov som deras planläggning skall mynna ut i. Hur länge skall länsstyrelserna fortsätta med sin mobiliseringsplanläggning? Hade det inte varit bättre, Mats Olsson, att kommunerna hade fått börja? Om det sedan visat sig att kommunerna inte klarat av mobiliseringsplanläggningen, då kunde länsstyrelserna ha tagit över detta. Enligt min mening har man vänt det hela alldeles fel.
Herr talman! När det gäller den militära direktivrätten är vi naturligtvis oense. Det framgår ju vilken betydelse de två lagar har som nu gäller och som kan utnyttjas i speciella fall för att lösa de problem som eventuellt uppstår. Samtidigt pågår det en översyn av hur lagarna kommer att fungera i en ny situation. De är ju båda gamla. Den ena, skyddslagen, tillkom redan under andra världskriget. Det finns en ny syn på det här ute i kommunerna. När man nu lägger över dessa nya uppgifter på kommunerna, så innebär det att kommunerna får ta ett helt annat ansvar än tidigare. De civilförsvarsmyndigheter som skall byggas upp kommer att ägna mer uppmärksamhet även åt de militära frågorna än vad som skett tidigare på lokal nivå. Vi tror att det här kommer att innebära att det blir lättare att snabbt och effektivt diskutera sig fram till lösningar lokalt, ute i kommunerna. Enligt vår mening kan den gällande bestämmelsen slopas på lokal nivå, och man kan låta militärerna i större omfattning diskutera med de civila myndigheterna. Vi tror inte att det föreligger några risker, Olle Aulin, att det skall bli problem i händelse av krig. När det gäller vad Eric Hägelmark sade om mobiliseringsplanläggningen, så har ju länsstyrelsen ett övergripande ansvar, som berör hela försvaret, alltså även det civila försvaret. Det gäller materiel och det gäller personer. Man måste planera på bästa möjliga sätt och göra en fördelning som stämmer inte bara för en kommun och för ett län utan för hela det behov som kan föreligga i händelse av en krigssituation. Vi tror att länsstyrelsen är den myndighet som f.n. bäst kan klara en sådan fördelning. Därför, herr Hägelmark, yrkar jag än en gång avslag på den reservation som folkpartiet står bakom och bifall till utskottets förslag på denna punkt.
Herr talman! Mats Olsson säger att han tror att det går att diskutera sig fram till lösningar. Men det vi vänder oss emot är just att det kommer att finnas lägen där det krävs en sådan snabbhet i beslutsfattandet att man inte kan hålla på att diskutera. Vi vet hur stora kommunerna är till ytan i dag, tänk på Norrlandskommunerna. Jag kan tänka mig hur det skulle vara att stå där ute på fältet när det krävs en snabb insats — det är långt till kommunledningen — och vara tvungen att diskutera sig fram till lösningar. Det måste alltså finnas undantagsbestämmelser som gör det möjligt för militären att ge anvisningar och direktiv till civilbefolkningen, så att den dels skyddas och inte skadas av de militära operationerna, dels inte är till hinders för de operationer som skall genomföras. Man måste undersöka detta mycket mer noggrant än man har gjort hittills, innan man avskaffar direktivrätten på lokal nivå.
Herr talman! Jag är inte riktigt säker på att Mats Olsson känner till i hur stor omfattning som länsstyrelserna arbetar med saker och ting som kommunerna måste ha för att hålla en krigsorganisation aktuell. Det är något datasystem och några andra smärre arbetsinsatser. Men de är inte av den art att de motiverar att länsstyrelsen skall ha ansvaret för kommunernas mobiliseringsplanläggning. De uppgifter som länsstyrelserna tar fram skall naturligtvis ställas till kommunernas förfogande, och sedan är det kommunerna som med hjälp av de informationer de får av länsstyrelsen utformar även mobiliseringsplanen. Jag tror att det med det föreliggande förslaget kommer att bli onödigt krångel. Hade kommunerna fått hela ansvaret hade det absolut blivit smidigare och lättare att få fram de mobiliseringsplaner som behövs.
Herr talman! Vi kan konstatera att i den situation som Olle Aulin tecknar träder de båda lagar som redan finns i kraft — även om det kan finnas vissa frågetecken kring dem. Det är alltså den militära vägtrafikkungörelsen och skyddslagen som då träder in och löser de problemen. Man behöver inte stå på fälten i Norrbotten och diskutera eller ringa till kommunalkontoret. Det är bara för militären att använda de lagar som finns. Eric Hägelmark! Jag känner i varje fall till att kommunerna i dag inte har erfarenhet av mobiliseringsplanläggning. Det skulle kanske vara förödande att samtidigt som man inför de två nya lagarna och lägger över nya arbetsuppgifter på kommunerna också ålägga dem att ta tag i de viktiga uppgifter som det innebär att planera och genomföra en riktig organisation när det gäller personal, materiel och andra resurser som behövs för att klara mobiliseringsplanerna.

Herr talman! Det är mycket bra att vi nu får en överflyttning till kommunerna av de delar av civilförsvarsorganisationen som ligger på det kommunala planet. Det är någonting som vi från vårt partis sida länge har verkat för. Det är som sagt tillfredsställande att vi nu får den här lagen och kan genomföra en ny organisation. Det är likaså mycket positivt att vi får en ny hemskyddsorganisation, Det är också ett steg i rätt riktning inom totalförsvarsorganisationen, Detta är den senaste etappen i en lång utveckling. Civilförsvaret uppstod, som alla känner till, under beredskapstiden som det s.k. luftskyddet. Det var mer eller mindre spontant på många håll. Så småningom växte det fram ett regelverk, men det blev mycket olika i olika kommuner. På somliga ställen där resurserna och intresset var bra blev det bra organisation, på andra håll var den mycket dålig. Därför var det riktigt att man efter kriget började undersöka hur man skulle kunna börja bygga upp en ny organisation, där staten skulle överta ansvaret, Det ledde till att man fick gemensamma bestämmelser, bl.a. beträffande utbildning, en bra materielanskaffning osv. Det var en mycket bra organisation som då tillkom. Nu har vi ett annat läge, Vi har andra kommuner och även i många andra stycken förändrade förhållanden, Därför är det riktigt att återgå till ett mera kommunanknutet civilförsvar i de delar som kan överföras till det kommunala planet. Vi har alltså sett mycket positivt på propositionen och har i stort inga invändningar mot den. Jag vill ta upp några saker som berörts i debatten. Mobiliseringsplanläggningen behandlas i folkpartireservationen nr 2 av Eric Hägelmark. Vi ansluter oss till denna reservation, och jag yrkar bifall till den. Vi ser det mera som ett olycksfall i arbetet att man inte har begagnat tillfället att nu överföra även mobiliseringsplanläggningen till kommunerna. Som jag uppfattat debatten här överväger man att så småningom göra en sådan överföring, och då hade det varit bättre att göra det med en gång. Alla som sysslar med dessa frågor vet att om man får en mobiliseringskalender i sin hand — den må vara aldrig så bra och detaljerad — har man ofta ändå inte så stor nytta av denna väl uppgjorda plan om man inte varit med om att utarbeta den. Därför vore det bra om man så snart som möjligt överförde också mobiliseringsplanläggningsansvaret till den kommunala myndigheten och inte låter det ligga kvar på något annat håll. Det är olyckligt att man släppt den frågan i propositionen och gått emot de erfarenheter som man tidigare vunnit. Också den militära direktivrätten har varit uppe till diskussion. Det är — Nr 53 mycket bra att den försvinner. Det är en nödvändig utveckling att de civila Fredagen den totalförsvarsgrenarna blir självständiga och frikopplade från det militära 14 december 1984 inflytandet. Det har varit alldeles för mycket av sådant inflytande under tidigare år. Vi hade förut systemet med militärassistenter, vilket betydde att Beredskapslagring officerare i relativt hög position placerades ut i de civila verksamheterna = avoljaoch kol länsstyrelserna, televerket, posten, SJ osv. Där skulle de sitta och samordna, mm som det hette. I praktiken betydde det att man hela tiden såg till att militära intressen kom in i den civila totalförsvarsplaneringen. Detta var mycket olyckligt. Det är att observera att man har krävt och fortfarande åtminstone från vårt parti kräver att det civila samhället skulle kunna få litet motsvarande insyn i den militära organisationen genom lekmannastyrelser, kanske inplacering av lekmannarepresentanter och civila representanter i övrigt, men att det då inte längre funnits så stort intresse. Det är alltså alldeles utmärkt att den gamla paragrafen från krigsåret 1944 försvinner och att vi får bort det militära inflytandet inom de civila delarna av totalförsvaret. Dessa bör bli mera självständiga. Den civila försvarsorganisationen bör utvecklas till större självständighet, och vi bör kanske också hoppas på att på den civila totalförsvarssidan så småningom få en motsvarighet till ÖB. Det har ju hörts signaler om det, och det är något som vi helt och hållet stöder. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets förslag.
Kammaren övergår nu till att debattera försvarsutskottets betänkande 6 om beredskapslagring av olja och kol m.m.